Herr talman! Det fanns mycket av engagemang i Olle Wästbergs anförande. Men jag tycker nog att han tar till alltför stora ord i sitt fördömande av den svenska flyktingoch invandringspolitiken.

En sådan här paragraf har alltså de allra flesta länder. Sverige gick år 1976 ett steg längre. Vi beslutade då att en person skulle få stanna här om de politiska förhållandena i hemlandet var sådana att han eller hon inte ville återvända hem, förutsatt att personen kunde anföra tungt vägande skäl och att det inte fanns särskilda skäl för att vägra — den s.k. B-flyktingparagrafen, som ställt till mycket stor förvirring i debatten. Man har nämligen sagt: Är du flykting så är du det i enlighet med Genåvekonventionen, och då skall de reglerna gälla. Men så är det ju inte. Det finns olika bedömningar av om assyrierna som grupp skall betraktas som politiska flyktingar eller inte. Inte heller flyktingkommissarien anser att assyrierna och syrianerna som grupp är att betrakta som politiska flyktingar. Men det är helt givet att det finns många bland dem som har starka skäl för att stanna i Sverige. Anledningen till att vi fattade beslut om de särskilda skälen i november 1976 var att vi hade svårt att leva upp till den invandrarpolitiska målsättning som vi är överens om. Assyrierproblematiken är svår och har många undertoner. Det finns, som sagt, de som har starka skäl för att få stanna, men det finns också sådana som har mindre starka skäl. Beslutet i juni 1979 var ett försök att göra det lättare för de människor som då befann sig här i landet — genom en generösare bedömning av familjeanknytningsbegreppet och kvot. Slutligen vill jag bara säga — jag får återkomma senare — att situationen i Turkiet är svår inte enbart för assyrierna och syrianerna.

Herr talman! Visst önskar man att man skulle kunna dela den rakryggade och moraliska inställning som Olle Wästberg i Stockholm har gett uttryck för här i talarstolen. Visst önskar man att man kunde säga: Kom hit, vi vet att ni är förföljda och förtryckta, här i Sverige skall ni få en fristad. Naturligtvis gäller detta inte bara de kristna syrianerna i Turkiet. Detta skulle vi vilja kunna säga till alla förtryckta folk, alla nödlidande i hela världen. Vi måste ju vara på det klara med att assyriernas situation. hur hemsk den än många gånger är, inte på något sätt är unik. Karin Andersson nämnde i sitt anförande att det finns ungefär 10 miljoner flyktingar i världen. Jag tror att i stort sett varje enskilt fall när det gäller dessa 10 miljoner är sådant att vi, ställda inför den konkreta situationen, skulle ha fruktansvärt svårt att säga: Nej, den här människan skall inte få bo i vårt land. Varje individuellt människoöde är, sett i det perspektiv som vi är vana vid, så hemskt att det är fruktansvärt grymt att behöva säga nej. Samtidigt vet vi att detta land har begränsade möjligheter att ta emot dessa oerhörda mängder människor som är förföljda, lider nöd och behöver en fristad någonstans. Därför kommer vi ibland i den smärtsamma situationen att vi måste sätta en gräns för hur många som kan tas emot i vårt land. Vi måste föra en generös politik, men måste också ha möjlighet att bestämma hur många vi kan bereda en fristad. Den assyriska och syrianska invandringen till Sverige är ett exempel på en folkvandring, som fick en sådan takt och en sådan omfattning att vi inte längre kunde ta ansvaret för en fortsättning i obegränsad omfattning. Koncentrationen till Södertälje har naturligtvis gjort problemet ännu större, eftersom det föll på en kommuns lott att försöka lösa alla de praktiska problemen. Detta innebar också att vi inte kunde ge syrianerna den service och den chans att inlemmas i det svenska samhället som de rimligen borde ha rätt till. Det finns ingen anledning att tro att de här befolkningsgrupperna är unika, så att det bara är de som skulle behöva komma till Sverige. om vi kunda öppna dörren helt. Herr talman! Det är smärtsamt att behöva säga nej till människor som behöver komma hit, men vi måste ha möjligheten att i vissa fall göra det.
Herr talman! Ingen av de två företrädare för utskottet som har deltagit i debatten tog upp frågan om varför en flykting inte skall ha rätt till juridiskt ombud vid gränsen eller varför inte de livsavgörande besluten vid uppehållstillstånd och tagande i förvar skall få överklagas. Pär Granstedt säger att visst skulle vi vilja säga till alla: Kom hit! Det vet jag inte om jag kan hålla med om. Det enda jag har begärt är att man inte skall välja ut en enda folkgrupp och säga: För er skall gälla speciella regler, till er skall vi säga: Kom inte hit, trots att ni uppfyller samma kriterier som alla andra. Det är särbehandlingen av denna folkgrupp som drabbar så hårt och som borde strida mot grunderna för det svenska rättssamhället. Varje individuellt människoöde är gripande, säger Pär Granstedt. Det är riktigt, och det är därför man borde behandla varje individuellt människoöde för sig och inte behandla människor som grupp. Jag vet inte om Pär Granstedt vill utsträcka de här besluten till andra folkgrupper i världen. Det vore i så fall logiskt, med hans argumentering. Det har varit en koncentration till Södertälje av assyrier och syrianer, det är alldeles sant. Men hur tror man att man skall kunna lösa det problemet när man särbehandlar den här folkgruppen, så att nästan varje familj inom sig har någon som har blivit förpassad, som har blivit avvisad eller som har tvingats att hålla sig gömd i Sverige? Så länge den här folkgruppen utsätts för detta oerhörda tryck utifrån — att det svenska samhället särbehandlar den — hur skall man då kunna få den nödvändiga dialogen, hur skall man då kunna få en utflyttning från Södertälje? Eva Winther säger att det är många grupper som löper fara i Turkiet, och det är sant. Men jag undrar om det innebär att Eva Winther underkänner den bedömning som invandrarverket och regeringen också under hennes tid gjorde, nämligen att assyrierna är berättigade att få stanna i Sverige enligt utlänningslagens 2 § andra stycket. Man säger ju att de här människorna — inte alla turkar, men en rad assyrier och syrianer — är berättigade att stanna i Sverige men att de, på grund av regeringens beslut den 12 november om särbehandling, ändå inte får stanna. Eva Winther har rätt när hon säger att flyktingkommissarien har förklarat att människorna i den här folkgruppen inte som grupp är politiska flyktingar. Det förklarar nämligen inte flyktingkommissarien om någon enda grupp. Flyktingkommissarien deltar inte i beslut som förklarar en hel folkgrupp vara icke-flyktingar. Han har helt enkelt sagt att enskilda assyrier och syrianer kan vara flyktingar. Han tar inte ställning till frågan om gruppen. Vad det här gäller är att assyrierna skall behandlas som alla andra flyktingar. Var och en skall få sitt eget fall prövat individuellt. Särbehandlingen av denna speciella folkgrupp skall upphöra.

Herr talman! Anledningen till att vi inte tog upp ytterligare frågor, Olle Wästberg i Stockholm, var att vi inte hann med det. Men låt mig säga att jag inte är speciellt glad över beslutet om de särskilda skäl som skall tillämpas för assyrierna. Nu sägs det i propositionen att de politisk-humanitära skälen, som nu finns i 6 §, skall övervägas av den nya utredningen. Mot den bakgrunden har vi i utskottet inte sagt ja till Olle Wästbergs förslag. Dessutom tycker jag att det är utomordentligt glädjande och positivt att genom det beslut som vi i dag fattar om jourverksamhet för invandrarverket kommer också de turkiska assyrierna/syrianerna att hamna innanför ett skyddsnät. Innan verkställighet sker skall resp. ärende anmälas till invandrarverket, som har att göra en bedömning av vad som har anförts. När det gäller juridiskt biträde vid gränsen finns det ett skydd. reglerat i 37 §. Polisens beslut skall tillställas invandrarverket eller anmälas dit innan verkställighet sker. Och jag skulle tro att invandrarverket har en bättre överblick och vet mer om förhållandena i olika länder än ett ombud som mer sällan sysslar med de här frågorna. Det är ju inte enbart i storstäderna, där det finns ombud som har en väldigt god erfarenhet av de här frågorna, som dylika fall kommer upp, utan de här bedömningarna blir aktuella i olika delar av landet. Vi har 33 olika passkontrollorter. När det gäller möjligheten till återbrytning, som nu tas bort, så finns det ju möjlighet att i ver ändigheter, och det ser erställer den rättssäkerhet som Olle Wästberg efterlyser. Och dessutom — jag sade det tidigare — kommer den här begränsningen av återbrytningen att skärpa kraven på ombuden. Det är jag helt övertygad om. Det gäller för dem att verkligen ta sig tid och försöka få vi som en god möjlighet. Den fram alla de skäl som det är nödvändigt att ta hänsyn till i ärendet. igt många ombud är seriösa och gör detta redan nu, men det finns också andra som kanske inte anstränger sig fullt lika mycket. Här är det viktigt att man sätter in all sin kraft för att få fram de besked och det underlag som behövs för ett beslut.
Herr talman! Jag tycker att Olle Wästberg i Stockholm i sin argumentation glömmer ett väldigt viktigt faktum när det gäller den assyrisk/syrianska invandringen, och det är den mycket stora omfattning som den haft under en mycket kort tid. Det är ju det enkla skälet till att den här invandringen har måst behandlas på ett särskilt sätt. Olle Wästberg diskuterar saken på ett låt mig säga litet akademiskt sätt. Han resonerar som om det enbart var en fråga om principer och inte —i stor utsträckning som det faktiskt är — en fråga om praktiska problem. Det är fråga om våra möjligheter att ta hand om människor och bereda dem en rimlig tillvaro i Sverige. Det är fråga om våra möjligheter att lösa de sociala problem som uppstår på den ort där människorna bor och skall verka. Det är fråga om att kunna ta ansvar för de människor som kommer hit. Det går inte att diskutera frågan bara utifrån teoretiska principer. Man måste också diskutera den utifrån våra praktiska förutsättningar att föra en ansvarsmedveten politik. Den särbehandling som man kan hävda drabbar assyrier och syrianer i denna situation kan komma att drabba varje annan folkgrupp, när det blir fråga om en invandring som har den omfattningen och sker i den takt som den assyrisk/syrianska invandringen har skett i. Det är inte otänkbart att vi i en framtid kommer att ställas inför liknande situationer, där det är fråga om andra folkgrupper som fördrivs eller flyr från sitt land och där det finns starka humanitära skäl, när de söker sig till Sverige för att här få en fristad. Vi kan alltså mycket väl ställas inför liknande problem, men där det är fråga om andra folkgrupper i framtiden. Därför är det nödvändigt att vi har möjligheter att reglera invandringen också då det finns starka humanitära skäl.

Herr talman! Akademiskt och teoretiskt, säger Pär Granstedt. Vad är det som det här handlar om i praktiken? Ja, det handlar om ensamma mammor, som kommit till Sverige sedan deras män dödats och som ändå inte får komma in i vårt land utan sänds tillbaka till Istanbuls slum, trots att de kanske aldrig varit i Istanbul förut annat än på genomresa på väg till Sverige. Det handlar om människor som mördats medan de väntade på visum till Sverige. Det handlar om familjer som inte får återförenas. Akademiskt och teoretiskt, säger Pär Granstedt. Det är annars ett intressant besked att Pär Granstedt inte är avskräckt av effekterna av assyrierbeslutet utan är beredd att tillämpa det på fler folkgrupper. Eva Winther säger — vilket jag är övertygad om är sant — att hon inte är speciellt glad över det här beslutet om särskilda skäl, och Karin Andersson har sagt något liknande i Dagens Nyheter i dag och även tidigare. Man hänvisar nu till att en utredning skall se på effekterna av beslutet. Men medan denna utredning pågår skall ju förpassningarna och avvisningarna fortsätta. Här skall vi — år efter år — fortsätta med dessa förpassningar, med dessa tragedier. Förtrycket ökar i Turkiet. Den muslimska väckelsen har inte minskat. Och i takt med avflyttningen från byarna är situationen för de människor som finns kvar än mer utsatt. De kan inte vänta på det svenska utredningsmaskineriet. Det införs ett skyddsnät— säger Eva Winther —som också kommer att gälla de assyriska och de syrianska flyktingarna. Men det skyddsnätet har ju speciellt stora maskor just för de här grupperna.

Men det resonemanget skulle man ju i så fall kunna tillämpa också på andra områden. Det är säkert så att många domstolar har bra mycket bättre översikt än vad de enskilda advokaterna har, men det har vi aldrig sett som något skäl för att ta bort människors rätt att ha advokat till sin hjälp vid domstol. Vi talar om en alldeles livsavgörande situation. Här kommer en analfabet, en fattig människa, som är förföljd, till Sveriges gräns. Den människan måste kunna förklara sin sak för en främmande polismyndighet. Kan man tänka sig situationer då behovet av stöd av någon som tar ställning för den människan och hjälper henne är större?

Herr talman! I motion 1979/80:1926 med mitt namn först har yrkats att utlänning enligt gällande lag — om andra hinder inte föreligger — skall kunna utvisas, om han döms för allvarligt brott inom fem år från sin ankomst till vårt land. — För fullständighetens skull bör jag nämna att det finns ytterligare motioner av samma innebörd. Enligt motionärernas mening saknas fog för den sänkning av tiden till tre år som förordats i propositionen. Arbetsmarknadsutskottet har emellertid godtagit propositionen i denna del. En stor del av debatten har redan kretsat kring denna fråga, och jag skall därför fatta mig kort. Såsom med all rätt kommit till uttryck i propositionen — s. 60 — måste en utlännings rätt att vist as i Sverige bero av huruvida han visar sig ha vilja och förmåga att lojalt inordna sig i vårt samhällssystem och anpassa sig efter våra levnadsnormer. Han är med andra ord skyldig att ta seden dit han kommer — och detta skall gälla alla utlänningar, oberoende av deras hemland. Denna värdering är säkerligen mycket djupt rotad och fast förankrad i vårt rättsmedvetande. Vi svenskar har ingen som helst anledning att öppna våra gränser — eller hålla våra gränser öppna — för personer som inte vill respektera vår rättsordning utan tvärtom vill utnyttja vår liberala invandringspolitik för kriminella syften. Begår de grova brott, bör de i princip ha förverkat sin rätt att kvarstanna i vårt land, om inte andra hinder föreligger härför. En sådan uppfattning är också — vilket förtjänar att kraftigt understrykas — en klar fördel för alla de utlänningar som lojalt och helhjärtat vill rota sig i vårt land. En sänkning av tiden till tre år innebär emellertid att vi begränsar möjligheterna för rättssamhället att försvara sig mot allvarlig brottslighet. Så sker genom att utvisning, sedan treårsgränsen uppnåtts, inte kan förekomma annat än om — med lagens uttryckssätt — synnerliga skäl föreligger. Mord, dråp, grovt narkotikabrott och grov varusmuggling är brott som enligt propositionen är att hänföra under begreppet synnerliga skäl. En fråga för sig är dock hur vägledande dessa uttalanden är för rättstillämpningen, eftersom de inte gjorts i samband med bestämmelsens tillkomst — detta av hänsyn till konstitutionell praxis. Uttrycket synnerliga skäl ändras ju inte nu. Enligt förarbetena till bestämmelsen i fråga tog uttrycket närmast sikte på en ”högst samhällsfarlig brottsling”. — Jag kan där hänvisa till högsta domstolens dom i Nytt juridiskt arkiv 1969 s. 193. Men — bortsett från det — hur skall sådan brottslighet bedömas som ligger något lägre på skalan än de exempel som propositionen anger, t.ex. grov stöld, rån och narkotikabrott som inte är grovt — för att nämna bara några vanliga brottstyper? Enligt högsta domstolen räcker i varje fall inte upprepade grova inbrottsstölder för att uppfylla rekvisitet synnerliga skäl. Om propositionen anger grovt narkotikabrott som exempel på sådant som kan inrymmas under begreppet synnerliga skäl, följer därav enligt sedvanliga lagtolkningprinciper att ett narkotikabrott som inte är grovt inte räknas dit — detta trots att straffet kan bli ända upp till två års fängelse. Jag nöjer mig med dessa påpekanden. Begreppet synnerliga skäl innebär alltså en mycket stark återhållsamhet, åtminstone i lagspråk. Jag vidhåller därför, herr talman, min ståndpunkt att rättssamhället begränsar och försvagar sina möjligheter att avlägsna en utlänning som begått allvarlig, kanske t.o.m. upprepad brottslighet. Tre år är obestridligen generellt en kortare tid än fem år. Att märka är också att brott som föranleder utvisning inte får vara av obetydlig beskaffenhet. Lagen säger — och propositionen är här likalydande — att på brottet måste kunna följa fängelse i mer än ett år. Det har därför i dagens situation inte åberopats tillräckliga skäl för att ändra gällande lag på denna punkt. Ytterligare ett skäl, som åberopats av en remissinstans, talar för bibehållande av gällande ordning. Tidsfristen på fem år är nämligen försedd med ett undantag. Den gäller inte för utlänning som har permanent uppehållstillstånd i minst ett år. En sänkning av tiden från fem till tre år skulle därför närmast gynna den grupp av utlänningar som inte kunnat erhålla sådant uppehållstillstånd. Och den gruppen är inte förtjänt av någon ytterligare ökad välvilja eller generositet från samhällets sida. Med dessa skäl och med hänvisning till vad justitieutskottet anfört i motsvarande hänseende yrkar jag, herr talman, bifall till min motion 1926, vilken innebär ett bibehållande av nuvarande tidsgräns på fem år, en tidsgräns som åtminstone. v. bör gälla lika för alla utlänningar oberoende av varifrån de kommit.

Herr talman! Olle Göransson antyder att vi som vill ha rättssäkerhet och likhet inför lagen i själva verket vill öppna portarna för en mycket större eller en ohämmad invandring. Det är fel. Men om Olle Göransson tror att rättssäkerhet och likhet inför lagen skulle leda till att fler invandrare kom in i Sverige, så är det detsamma som att säga att bristen på rättssäkerhet och likhet inför lagen —t.ex. bristen på juridiskt ombud, det faktum att invandrarverket automatiskt avgör ärenden eller att man tillämpar de särskilda skälen — leder till avvisningar, som annars inte skulle ha skett. Det är detsamma som att erkänna att det sker rättsövergrepp. Skälet, säger Olle Göransson, till särbehandlingen av assyrier och syrianer är anhopningen av människor i Södertälje. Jag anser att det är en brist på proportion mellan å ena sidan problemen i Södertälje och å andra sidan det som drabbar de enskilda assyrier och syrianer som avvisas från den svenska gränsen och sänds tillbaka till Turkiet. Vi skall försöka lösa problemen i Södertälje. De kan lösas bara genom att man stimulerar människor att flytta in också i andra kommuner. Men hur skall det vara möjligt så länge man särbehandlar denna folkgrupp? Hur skall man kunna få den nödvändiga dialogen med assyrierna och syrianerna så länge det svenska samhället särbehandlar dem? Hur skall det vara möjligt att få dessa människor att inte längre vilja bo väldigt tätt ihop så länge det svenska samhället diskriminerar dem? Liksom flera andra är Olle Göransson skeptisk till särbehandling av assyrier och syrianer. Men då skall man väl göra något åt saken! Då kan man inte vänta år efter år på en utredning, medan förpassningar och avvisningar pågår och människor sänds från landet. I så fall får man väl upphäva särbehandlingen i väntan på utredningen. Olle Göransson sade att det är våra svenska särskilda skäl som skall gälla. Det är en korrekt tolkning av lagen och en ganska bra sammanfattning av den lag som riksdagen nu står inför att anta. Perspektivet har varit skyddet för det svenska samhället och inte skyddet för de flyktingar som söker sig till Sveriges gräns undan förtryck och ofrihet.
Herr talman! Bara på en punkt vill jag göra en liten kommentar till Olle Göranssons anförande. Han var kritisk mot att man i propositionen, som han uttryckte det, inte hade skilt på konventionsflyktingar och människor som beviljats tillstånd att stanna i Sverige på grund av politiskt-humanitära skäl. Men man har faktiskt skilt på detta. I motsats till vad som gäller i nuvarande utlänningslag har man fört över texten till en särskild paragraf. Olle Göransson uttryckte en rädsla, såsom utlänningslagkommittén gjorde, för att just det faktum att denna paragraf finns skulle innebära att man vore restriktivare till att erkänna asylsökande såsom konventionsflyktingar. Jag vill då understryka att därom finns i propositionen mycket klara skrivningar, som säger att detta inte får innebära att man tillämpar paragrafen om konventionsflyktingar på ett restriktivare sätt än annars. Där tror jag inte att det finns någon risk för att de farhågor som Olle Göransson uttryckte skall besannas.

Herr talman! Det finns flera goda skäl att presentera en ny utlänningslag. Under de 25 år som den nuvarande lagen varit i kraft har diverse tillägg och ändringar gjort den svåröverskådlig. Därtill kommer att under årens lopp praxis har utbildats på skilda områden som behöver lagfästas. Den språkliga utformningen är inte heller up to date. Om tidpunkten är väl vald kan kanske diskuteras. Våra tre grannländer arbetar just nu med förslag till nya utlänningslagar. I direktiven till samtliga dessa kommittéer betonas efter en rekommendation av nordiska kommittén att arbetet skall inriktas på en harmonisering av de nordiska ländernas utlänningslagstiftning. Det danska betänkandet har nyligen lagts fram, och jag kan konstatera att de svenska och danska förslagen harmonierar på de flesta punkter, dock icke på alla. Kanske är vi i Sverige tidigt ute av ett annat skäl: det kommer i dagarna att tillsättas en ny invandrarutredning, och resultaten av denna kommer naturligtvis att påverka vår utlänningslagstiftning. Många frågor skjuts i förslaget på framtiden, bl.a. formerna för avlägsnande, 6§, alltså B flyktingparagrafen. Föreliggande lagförslag skall, sägs det, utgöra ett bättre instrument för invandringspolitiken — den nya lagen skall inte ge invandringspolitiken en ny inriktning. Detta låter sig lätt sägas. I de delar som lagen fastställer en redan utvecklad praxis eller klarlägger och förtydligar påverkar den inte invandringspolitiken. Men i de delar där propositionen innehåller ändringar i sak ändrar den delvis förutsättningarna för denna politik. Det är också på dessa punkter som lagförslaget har mött en viss kritik och som remissinstanserna haft delade meningar. En nyhet i sak är kravet på uppehållstillstånd före inresan, med vissa undantag. Det måste konstateras att undantagen i detta fall kommer att bli regel. De är förutom nordbor flyktingar av alla kategorier, klara familjesammanföringar och ytterligare ömmande fall. Kvar att söka uppehållstillstånd före inresan blir gäststuderande, mindre klara familjesammanföringsfall och de som kommer hit för att gifta sig eller motsvarande, dvs. endast ett par tusen av de omkring 35 000 utlänningar som årligen kommer till Sverige. Men principen är ändå riktig — en lag skall ju verka långt fram i tiden, och förhållandena vad beträffar invandringen till Sverige kan skifta. På denna punkt överensstämmer lagförslaget med det danska, som jag haft tillfälle att jämföra med. En nyhet som förväntats men som inte finns i lagen är, som Olle Göransson talade om, avskaffandet av B-flyktingbegreppet, som har vållat så många missförstånd. Genevekonventionens definition av begreppet flykting är så generös att den mycket väl kan innefatta dem som beviljas asyl av humanitära skäl. Tvärtemot vad som framhållits av vissa flyktingorganisationer i remissyttrandena över ULK vill jag hävda att den s.k. B-flyktingparagrafen inte på något sätt stärker de ”humanitära” flyktingarnas sak. De kan, som skett med assyrierna och som Olle Wästberg har refererat, bli föremål för undantag kollektivt, en åtgärd som jag vill säga att jag inte kan acceptera. Enligt min uppfattning måste den som säger sig vara flykting ha rätt att få sin sak individuellt prövad. På denna punkt är den danska lagen enklare, bortsett från att den är skriven på danska — jag citerar i översättning: ”Flykting avser såväl flyktingar som omfattas av beskrivningen i artikel 1 i konventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsställning som andra personer som får uppehållstillstånd emedan humanitära skäl av liknande slag talar för detta.” Alltså ett flyktingbegrepp. Den kommande invandrarutredningen skall avgöra om vi till skillnad från andra länder också i framtiden skall upprätthålla två olika flyktingbegrepp. Med detta kan jag som motionär i frågan för dagen ge mig till tåls. Handläggningen och handläggningstiden är en evig följetong, och lagförslaget innehåller ännu ett kapitel. Den 1 juli 1978 trädde vissa ändringar i kraft i utlänningslagen som syftade till att förkorta väntetiderna. Det kan i dag konstateras att de inte haft avsedd verkan. På en fråga för några månader sedan svarade mig Karin Andersson att hon hoppades att den nya bestämmelsen om inresetillstånd före inresan skulle bidra till kortare väntetider. Jag delar inte denna uppfattning, av de skäl som jag nyss redogjort för. Däremot finns anledning till en försiktig optimism när det gäller jourtjänsten. I en motion väckt under allmänna motionstiden har jag tillsammans med Olle Aulin föreslagit att en handläggare från invandrarverket skulle stationeras vid utredningscentralen i Malmö, som svarar för 10 9e av verkets samtliga tillståndsoch avlägsnandeärenden. Vi anser att av de 49 befattningshavare som ingår i tillståndsbyrån — den får nu ytterligare förstärkning— borde någon eller några kunna samarbeta på ort och ställe med Malmöpolisens utredningscentral. Det skulle också ge värdefulla erfarenheter i invandrarverkets fortsatta strävan att i samarbete med polisen effektiviserå beslutsgången. Då motionen väcktes fanns inte den nu föreslagna jourtjänsten, och jag kan dela utskottets uppfattning att man skall avvakta resultatet av den reformen, innan ytterligare åtgärder vidtas. Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen med intresse. Jag är också en av dem som motionerat om tremånadersgränsen. Andra har framfört alla de synpunkter man kan anlägga på frågan, och jag inskränker mig till att tacka för den välvilliga behandlingen av motionen. Jag hoppas alltså att det föreliggande lagförslaget skall kunna hjälpa oss att sluta sila mygg och svälja kameler, dvs. att vi skall slippa förvisa enstaka individer, ofta under upprörande former, medan vi samtidigt låter hundratals andra okontrollerat resa in i landet. Till sist, herr talman, några ord om förhållandena i Södertälje. Jag känner inte igen den beskrivning Anna-Greta Leijon gav av situationen i kommunen.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

Herr talman! Det finns ett alltmer massivt politikerförakt bland allmänheten. Tillhör man dem som bekymrar sig över detta, frågar man sig ibland hur politikerna själva klarar av föraktet. Jag tror det till stor del beror på att politikerna har en högt utvecklad förmåga att skapa idyller kring sig själva. Politiker har oftast ingen historia — och vill ingen ha. Det som är mer än två år gammalt förträngs mer eller mindre automatiskt. När det gäller nuet har man en helt otrolig förmåga att bädda in sig i ett lager av illusion och romantik. Och där lever man. Där ger man sina helt egna namn åt tingen. Där förlorar språket sin vardagliga mening. Svensk flyktingpolitik i modern tid utgör en kvalificerad kedja av inkonsekvenser och skändligheter. Men den svenske politikern ser ut över det grönskande försommarlandskapet och säger: Vad humanitära vi är. Det föreliggande lagförslaget tar ifrån flyktingarna t.ex. rätt till återbrytning av beslut. Men regeringen och utskottet säger: Vi stärker utlänningens rätt. Man tar ifrån en människa något — och samtidigt säger man till den människan: Du får det bättre. Minus förvandlas till plus. Svart blir vitt, i politikernas begreppsmässiga tvättinrättning. Samma egendomliga schizofreni uppträder i själva argumenten för att avskaffa rätten till återbrytning. Regeringen och utskottet säger ungefär så här: Den bör avskaffas, eftersom bara vart fjärde fall leder till ändrat beslut. Det är att ställa alla normala rättsbegrepp på huvudet. Om ett förfarande leder till att en rad fel rättas till, bör givetvis förfarandet behållas. Det ligger i linje med principen hellre fria än fälla och med principen att rättsfel skall kunna effektivt korrigeras. Men utskottet resonerar på helt motsatt sätt: Vi skall hellre fälla än fria. Eftersom de fall där återbrytning inte leder till ändring är fler än de fall där den leder till ändring, skall vi avskaffa hela möjligheten till ändring. Man kan tänka sig vad det resonemanget skulle resultera i, om man tillämpade det på högsta domstolen och sade att därför att i flertalet av de fall som får prövningstillstånd den sökande inte får rätt skall vi avskaffa hela institutet och alltså avskaffa högsta domstolen. Det är ju bara politiker som kan resonera på det här sättet. För vanliga människor med normalt utvecklad moral och normalt utvecklad logik är det över huvud taget inte möjligt. Herr talman! Svenska myndigheter informerar sig om utlänningar, när de handlägger ärenden — och det är helt i sin ordning. Men jag har flera gånger i kammaren påtalat hur man i utlänningsärenden bl.a. har som underlag uppgifter från utländska säkerhetstjänster. För några år sedan påtalade jag hur man avgjort ärenden i Sverige på basis av uppgifter från den beryktade franska säkerhetstjänsten. Högste ansvarige för denna korrupta säkerhets tjänst var inrikesminister Michel Poniatowski. Naturligtvis var det ingen som brydde sig om dessa påpekanden. Men jag kan nu meddela att skandalerna inom polisoch säkerhetsväsendet i Frankrike för en tid sedan avslöjades till den grad, att Michel Poniatowski måste avgå. Inte för att jag ett ögonblick tror att någon ansvarig politiker här i landet kommer att ta det minsta intryck av detta — det strider mot varje tidigare erfarenhet att man skulle göra det —, men jag vill nämna det till protokollet för att man i fortsättningen åtminstone inte skall skylla på okunnighet, när underlaget för utvisningar av människor ifrågasätts framdeles. Svensk flyktingpolitik har inte varit något ärans fält. Det är knappast humaniteten som bestämt takten och utvecklingen. Det är konjunkturerna. Och inte bara de ekonomiska konjunkturerna, utan i högsta grad också de politiska konjunkturerna. Det var inte humanitet som bestämde myndigheternas attityd. när de i cirkulär förklarade att flyktingar från Tyska riket, vilka bar judestämpeln i sitt pass, skulle tvingas tillbaka. Det var politikernas strävan att hålla sig väl med makthavarna i Berlin. Det förklarar också att medan förföljda socialdemokrater och kommunister inte kunde påräkna skydd mot att sändas till Sachsenhausen eller Oranienburg, så hade Hans Schwinges och andra som bedrev underrättelseverksamhet mot Sverige aldring någonsin några svårigheter att få uppehållstillstånd. Reglerna gällde olika. Först efter åtskilliga år och till följd av folkopinionens tryck kunde myndigheterna i Sverige fås att erkänna att överstarnas regim i Grekland förföljde människor. Länge sade man: Det finns ingen politisk förföljelse i Grekland. Det finns inget skäl att bevilja de här människorna politisk asyl. — Men de som deltagit i massakrer på judiska män, kvinnor och barn i av nazisterna ockuperade områden hade aldrig några svårigheter att komma in i landet. För dem öppnades portarna på ett märkligt sätt på vid gavel. Ännu i denna dag kan man på gatorna möta ansikten tillhörande gamla SS-överstar och ärrade kämpar i Daugavas Vanagi eller Sudetendeutsche Heimatfront. Först genom opinionens tryck erkändes så småningom den brutala förföljelsen efter 1964 av oppositionen i Brasilien. Men det var aldrig några svårigheter för medlemmarna i de kroatiska Ustasjagrupperna att resa till Sverige. De verkade fritt här, de kunde samlas och låta sina internationella ledare bevista kongress i Göteborgs Folkets hus. De kunde glädja sig åt en sällsport flödande välvilja — ända tills man efter ett ambassadörsmord och en flygplanskapning var tvungen att dra åt sig öronen. Så nog har konjunkturerna skiftat. Nog har det tummats på principer och rättsregler, och nog har de gällt olika för olika människor. Det är synd att det nästan aldrig har skett till de förföljdas och beträngdas förmån, utan bara till förbrytarnas och fascisternas. Men, som jag sade, allt som är mer än tio år gammalt är ju historia och bör av politiker glömmas. En del positiva ting har dock hänt på senare år. Opinionen har blivit vaksammare. Invandrarnas organisationer har blivit starkare och en ny generation tjänstemän har dess bättre tagit över inom förvaltning och polisväsen. Men vad vi nu upplever, det är att en svängning tillbaka av pendeln är på väg. Ganska märkliga ting sprids inom den svenska opinionen i dag, och man finner att politiska ting ur politikers tankevärldar avslöjas, om man försöker lyssna noggrant till den här debatten. Så var t.ex. en moderat talare uppe i talarstolen och sade, förmodligen i all oskuld, ungefär så här om invandringen och dess problem: Om den här utvecklingen fortsätter, så är vid en viss tidpunkt i framtiden en tredjedel av befolkningen här i landet invandrare. Det kommer att leda till att vi måste avsätta mycket stora resurser för att hjälpa de här människorna. Vad är det man säger när man uttrycker sig på det här sättet? Vad är det som bubblar upp ur tankevärlden, ur — som jag först höll på att säga — avgrunden? Jo, för det första gör man det matematiska konststycket att redovisa att den nuvarande invandringen så småningom resulterar i att invandrarna blir en tredjedel av befolkningen, ifall man räknar deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Fortfarande skall de alltså betraktas som någon sorts främmande element vid sidan av den svenska befolkningen. För det andra kan man föra det här resonemanget om resurserna, bara om man ser på invandrarna uteslutande som en utgiftspost och inte ser på vad de har betytt för den svenska industrin och för den svenska ekonomiska expansionen och på vilken produktiv insats de har gjort där. På något sätt är det här signifikativt. Nu är det så man resonerar. Nu är det hela tiden de negativa och belastande tingen som kommer fram. De förs inte fram med den oförskämda grovhet som kännetecknar den rena rasistpropagandan, men de dyker upp som slipade, försiktiga argument, steg för steg, till förmån för en restriktivare invandringsoch flyktingpolitik. Det skall vi se upp med! Man har ibland sina förhoppningar. Det måste man ha för att inte falla offer för den rena cynismen. Till våra förhoppningar inom vpk hör att arbetarrörelsens partier skall kunna ha en särskild förståelse för de förföljdas situation, därför att socialdemokrater och kommunister så påfallande ofta har befunnit sig i sådana situationer i skilda länder och därför att internationalismen historiskt sett har en speciell förankring just i arbetarrörelsen. Det är därför som man nu med oro och bestörtning noterar att kammarens socialdemokratiska ledamöter ställer upp på de rättsliga försämringar som den nya lagen innebär och att de i denna fråga går i allians med högerbetonade krafter. Jag förstår inte hur socialdemokraternas representanter med gott samvete kan sitta och rösta bort återbrytningsrätten och andra rättsgarantier för invandrare och flyktingar. Jag förstår inte heller hur de kan vägra att rösta för Olle Wästbergs i Stockholm helt riktiga förslag om rättsligt ombud för flyktingar som kommer hit eller hur de kan vägra att stödja hans förslag om överklagningsrätt för att uppnå bättre rättssäkerhet i det klena läge som ofta råder. Det är vidare mycket svårt att förstå de argument som socialdemokraternas huvudtalesman — Anna-Greta Leijon — här har fört till torgs. Som ett av argumenten för ett avskaffande av återbrytningsrätten anför hon att denna leder till orättvisor, därför att det är bara vissa flyktingar som genom att gå till pressen eller genom att ta hjälp av journalister och skickliga advokater kan få sin sak riktigt framlagd och stärkt och som kan mobilisera en politisk opinion på sin sida. Ja, det är möjligt att det är på det sättet, men är inte detta då en typisk reaktion från en människa som helt solidariserar sig med ämbetsmannavärlden och etablissemanget? Är det inte så man reagerar när man har den här byråkratskräcken, pampens skräck, för att saker och ting skall bli offentliga, för att de skall komma i pressen, för att de skall bli belysta och för att den offentliga debatten skall gripa tag i dem? Är det inte så för varje verklig demokrat att just möjligheten att få tvivelaktiga ting och tvivelaktig rättspraxis offentligt belysta och diskuterade i pressen och inför allmänheten är ett av de viktigaste elementen i demokratin och som man icke kan strypa i något avseende? Herr talman! Det finns i ärendet en motion av Bonnie Bernström och Hans Petersson i Röstånga, i vilken krävs att också förföljelse på grund av homosexualitet skall kunna bli grundande för flyktingskap. Utvecklingen i vissa delar av världen har gjort detta krav motiverat. Det är mot den bakgrunden som vpk kommer att rösta för nämnda motion, men samtidigt är det en viktig princip och en hederssak för oss. Det är något som stämmer med en klassisk politisk tradition inom vår rörelse — en tradition som f. ö. ligger inom det område av klassisk frihetsoch människouppfattning som är gemensamt för sann liberalism och sann socialism. Som vi ser saken skall ett av ändamålen med socialismen vara att befria människor från trånghet, förljugenhet och skilda former av undertryckande. Sett ur den synvinkeln blir det en självklarhet att homosexualiteten erkänns som en av de många positiva möjligheter som finns i människans känslomässiga och psykosexuella utveckling. Sett ur samma synvinkel blir det lika självklart att vi aldrig får godkänna förtryck och förföljelse av homosexuella utan att vi skall se detta som vad det faktiskt är, nämligen en form av politisk förföljelse. Herr talman! Även om de grövsta excesserna när det gäller sådan förföljelse är att finna på annat håll finns det skäl att säga dessa ting med särskild adress till de socialistiska länder där kriminalisering eller diskriminering av homosexualitet alltjämt förekommer. Det är för oss i vpk angeläget att göra denna markering, och vi ämnar alltså stödja Bonnie Bernströms och Hans Peterssons motion.
Herr talman! Sverige har länge varit ett ganska isolerat land — isolerat och självtillräckligt. Jag har ofta undrat varför man i Sverige, när man har gäster, säger att man har ”främmande”. Sedan andra världskriget har vi emellertid fått många gäster, som i ett eller flera avseenden upplevts som ganska främmande för många av oss I det här landet har det också varit ”mil efter mil till lador och hus, där frosten går tjurig vid grind”. Man har i sin försvarslösa ensamhet haft skäl att frukta okända vägfarande. Misstänksamheten mot det okända och avvikande sitter nog ganska djupt i den svenska folksjälen. Det är väl bl.a. som en reaktion mot detta som det tycks finnas en rädsla hos svenska massmedia att tala klarspråk när det gäller brottslighet som utövas av utländska gäster i vårt land. Det verkar som om man trodde att sakliga upplysningar i sådana frågor skulle underblåsa främlingsfientlighet och kanske rasism. Själv tror jag inte att det är så. Jag tror det är mycket farligare om folk i allmänhet får den föreställningen att myndigheter och massmedia försöker dölja något när det gäller utländska brottslingar. Jag tror också att det är mycket viktigt att vi försöker hålla isär begreppen när det gäller utländska gäster i vårt land. Somliga av dessa är invandrare i egentlig mening: de är immigranter i vårt land på samma sätt som svenskar för 100 år sedan och senare var invandrare i Nordamerika. Andra är flyktingar, som söker en fristad i vårt land, men som hoppas att senare kunna återvända till sitt eget land. Andra åter är utländska medborgare, som för längre eller kortare tid har sitt arbete förlagt till vårt land. Dessutom finns det korttidsbesökare, turister och andra, som över huvud taget inte annat än högst tillfälligt har en adress i vårt land. Det är inte lätt att anpassa sig till förhållandena i ett fträmmande land. Det är rimligt att vänta sig att det bland våra utländska gäster skall finnas många missanpassade — kanske missanpassade redan i sitt hemland, kanske besvikna på sin lott i vårt land. Icke desto mindre är det naturligtvis så att den allra största delen av dem, som bosatt sig här och stannat kvar, är skötsamma och hederliga människor. Vi läser numera ganska ofta om grova brott, som i vårt land begåtts av icke närmare specificerade utlänningar. Skuggorna från dessa händelser faller lätt över utlänningar i allmänhet. Jag tror att detta är djupt orättvist och mycket olyckligt. Jag tror i stället att det vore viktigt att det i sådana fall klargjordes vilken nationalitet brottslingen tillhör och vilken kategori av utlänningar han eller hon tillhör: invandrare i egentlig mening, ”"invandrare” eller tillfälliga besökare — lagliga och icke lagliga. Så länge det råder en missriktad mörkläggning av sådana förhållanden riskerar hyggliga och hederliga utländska gäster i vårt land att omfattas av en oberättigad misstänksamhet emot dem som är ”främmande”. Jag har, herr talman, velat sä a detta därför att jag i mitt arbete haft förmånen att samarbeta med åtskilliga mycket duktiga och mycket sympatiska utlänningar, inte minst sådana som i realiteten varit flyktingar eller B-flyktingar. Jag vädjar därför till både rättsväsen och massmedia att tala i klartext. Jag tror det skulle rensa luften om exempelvis justitieministern vid tillfälle ville lämna riksdagen och därmed allmänheten en översikt över vad som är känt om brottsligheten bland utlänningarna i vårt land, bl.a. med hänsyn till brottens art, brottslingens nationalitet och utlänningskategori, i relation till dessa kategoriers andel av det totala antalet utlänningar i vårt land och i jämförelse med vad som är känt om svenska medborgares brottslighet. Sådana uppgifter skulle troligen kunna ge stoff till ett mera nyanserat bedömande. Genom att dra en klar gräns mellan de många laglydiga gästerna och de mycket färre brottsliga tror jag att vi gör de förra en tjänst. Jag vill mot denna bakgrund, herr talman, ansluta mig till vad Allan Ekström nyss anförde. Jus itieutskottet betecknar de frågor som berörts i hans motion 1926 som ”snävt begränsade, rent kriminalpolitiska spörsmål”. I sådana frågor förefaller det mig naturligare att hålla sig till justitieutskottets majoritet än till arbetsmarknadsutskottets.

Herr talman! Jag har tillsammans med Hans Petersson i Rös inga motionerat om att också homosexuella skall kunna betraktas som flyktingar. Det finns många skäl som talar för det, och jag beklagar att utskottet inte har bifallit motionen. I utskottsbetänkandet skriver man följande när det gäller homosexuellas möjligheter att stanna i Sverige: ”När det gäller personer som riskerar förföljelse, t.ex. i form av allvarliga frihetsstraff, för homosexualitet torde det f. ö. ofta finnas skäl att låta vederbörande stanna i Sverige på grund av humanitära skäl.” Man kan nog säga att det är ett fall framåt att detta över huvud taget nämns i text. Det är ju riktigt att homosexuella kan få stanna av humanitära skäl. Eftersom detta nu sker så frågar man sig varför det inte har nämnts i propositionen. Det är nämligen en väsentlig poäng för rättssäkerheten att sådant skrivs in i lagtexten eller i förarbetena till lagtexten. Som det nu är har detta alltså inte nämnts tidigare någonstans — inte ens som definition på tillhörighet till viss samhällsgrupp. Jag och min medmotionär nöjer oss emellertid inte med att homosexuella får stanna på grund av humanitära skäl. Vi vill gå längre. Homosexuella utsätts för grova förföljelser i många länder och diskriminering i andra. Detta ser utskottet mycket lättsinnigt på och kommenterar det med att en bestämmelse som skulle innebära att homosexualitet accepteras som grund för flyktingskap ”skulle föra alltför långt och aktualisera andra grupper som är diskriminerade”. Herr talman! Homosexuella utsätts för en diskriminering och förföljelse som måste li grupper utsätts för. Det finns dock en skillnad här, och det är att den som utsätts för förföljelse på grund av sin homosexualitet har mycket svårare att tällas med den förföljelse som många religiösa och politiska inför sig själv hävda sina rättigheter än någon i andra grupper. Självförtrycket är mycket större bland homosexuella än i någon annan grupp. De homosexuella reser sig inte och ställer krav på att andra länder skall ta emot dem, som andra grupper har ork att göra. Förföljelse i dess värsta form kom till uttryck när ayatollah Khomeiny tillträdde makten i Iran. Han och hans anhängare bröt mot de mänskliga rättigheterna på ett avskyvärt sätt som fick hela västvärlden att reagera. Bl. a. lät han avrätta homosexuella just på grund av deras homosexualitet. I de flesta arabländer förföljs homosexuella samtidigt som den arabiska kulturen på ett negativt sätt uppmuntrar till homosexualitet genom att förbjuda normala kontakter mellan kvinnor och män. I många länder stadgas långa fängelsestraff för homosexualitet. På Jamaica, i Bangladesh och i Sri Lanka stadgas fängelsestraff i 10 år, i Pakistan mellan 10 och 25 år. På Nya Zeeland är det fängelsestraff på 7 år för män medan kvinnor går fria. I Skottland stadgas det livstids fängelse, liksom på Irland. På Cuba är det tidsmässigt obegränsade fängelsestraff. I USA är homosexualitet helt förbjudet i vissa stater, medan det i andra stater finns andra sanktionsmedel mot de homosexuella. I Österrike är det helt förbjudet att bilda organisationer för homosexuella. I Spanien får man inte demonstrera för homosexuellas rättigheter. I Finland finns ett uppmaningsförbud, dvs. en allvarlig inskränkning i yttrandefriheten, som riktas mot homosexuella. Med det uppmaningsförbudet är det omöjligt att lagligt informera om homosexualitet. Detta uppmaningsförbud var för en tid sedan på väg att förhindra visning av ett TV-program om homosexuella. Finland har som ensamt nordiskt land kvar särbestämmelser i sexualbrottslagstiftningen med högre åldersgränser för homosexuellt umgänge än för heterosexuellt. Det är en skamfläck att ett nordiskt land fortfarande diskriminerar homosexuella. Samma särbehandling i sexualbrottslagstiftningen som i Finland finns också i Frankrike. När FN hade sin kvinnokonferens i Mexico 1975 fanns där en kvinnlig författare som kom från Libyen. Hon läste upp en dikt som uppmanade till att man skulle acceptera också kvinnliga homosexuella. När hon kom tillbaka till sitt land fängslades hon för de åsikter som hon hade uttalat. I Sovjet, där många övergrepp sker mot de mänskliga rättigheterna, sker också övergrepp mot och förföljelse av homosexuella. Bl. a. stod det i ett pressmeddelande från en sovjetisk nyhetsbyrå för en tid sedan talat om en man vid namn Viktoras Piatkus. Han dömdes till tio års internering för antisovjetisk verksamhet och homosexualitet. Homosexualitet är ett brott i Sovjet. Jörn Svensson har alldeles nyligen varit uppe i talarstolen och sagt att han villstödja den motion som vi väckt. Han brukar vara vältalig när det gäller de homosexuellas problem, och det är bra. Det behövs många krafter i arbetet för att förbättra förhållandena för dem. Jörn Svensson har också tacknämligt tagit avstånd från den diskriminering och förföljelse som homosexuella utsätts för i socialistiska länder. Men det var ändå litet patetiskt att höra Jörn Svensson säga att hans inställning stämmer överens med åsikterna inom den rörelse som han representerar när han vill ta ställning för homosexualitet som grund för flyktingskap. I de andra länder där den kommunistiska rörelsen finns diskrimineras homosexuella. Det är nämligen så, herr talman, att ingen sovjetisk medborgare skulle kunna beviljas medlemskap i vpk, eftersom man i vpk måste vara emot all diskriminering av homosexuella. Är man detta som sovjetisk medborgare, döms man för antisovjetisk verksamhet. Sådan är kommunismens dubbla budskap. Herr talman! Homosexuella utsätts för förföljelse och diskriminering som ofta är värre än förföljelsen mot religiösa och politiskt oliktänkande som ju betraktas som flyktingar. Möjligheten för homosexuella att få stanna i de länder dit de flyr är begränsade, ofta därför att de skulle bli behandlade på samma sätt vart de än vände sig. Därför skulle det behövas ett svenskt initiativ på internationell nivå för att lösa dessa frågor. Nu har emellertid den holländska riksdagen uttalat sig för att homosexualitet skall ligga till grund för flyktingstatus. Den holländska statssekreteraren i justitiedepartementet har också uttalat sig för att man skall ta ett internationellt initiativ i denna fråga, och Sverige behöver faktiskt inte vara sämre. Utskottet har, som sagt, hänvisat till att med homosexualitet som grund måste också flera andra grupper räknas upp. Då undrar jag vilka andra 21 förföljelsen mot de homosexuella från exempelvis förföljelser mot de religiösa? Jag vill ha ett besked på den punkten från utskottets talesmän. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1935, men skulle också helt kort vilja säga något om de särskilda uttalanden som finns i justitieutskottets yttrande till arbetsmarknadsutskottet. I justitieutskottets yttrande, avvikande meningar, punkten 1, finns det en samstämmig mening från folkpartiet grupper som har en situation som kan jämställas med de homosexuellas vilka avseenden skiljer och centern, där man uttalar sig för den treårsgräns som också arbetsmarknadsutskottets majoritet har tillstyrkt. Det är beklagligt att moderater och socialdemokrater har bildat en ohelig allians, men det är kanske en passande allians för s och m i just dessa frågor. I justitieutskottets yttrande, avvikande meningar, punkten 2. har Hans Petersson i Röstånga och jag uttalat att man bör ha rätt till juridiskt biträde när man kommer till gränsen.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Bonnie Bernström att förföljelse naturligtvis alltid är förföljelse, oavsett på vilken grund den sker. Men eftersom vi nu i lagen har tagit in FN-kommissionens flyktingbegrepp, skall vi hålla oss till detta. Där finns inte homosexualiteten intagen. Det är på något sätt ett väldigt konkret exempel tillsammans med alla de övergripande mål som nämns i den ifrågavarande paragrafen. Denna lyder ju: ”Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land, i vilket han är medborgare, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp ——-- religiösa eller politiska uppfattning.” I Sverige har vi ändå ett skydd för denna grupp människor. De får stanna av humanitära skäl, om de riskerar förföljelse och allvarliga frihetsstraff, när de kommer tillbaka till hemlandet. Dessutom är väl straffsatserna mycket höga i en hel del länder, utan att de i realiteten tillämpas.

Herr talman! Kära Bonnie Bernström, det är, tror jag, oklokt av dig att föra den här diskussionen med mig när vi har en gemensam fiende att slåss emot, som bara kan glädjas och bli skadeglad över att vi tvistar om de här tingen. Men eftersom du nu har börjat föra den kan jag kanske nämna för dig att det i Europa har funnits en stor och omfattande rörelse för de homosexuellas frigörelse. En av de starkaste avdelningarna av den var Wissenschaftlich-humanitäre Kommittee i Tyskland, i vilken ett par av de ledande medlemmarna var riksdagsmän för tyska kommunistpartiet under Weimartiden och för vars mål det tyska kommunistpartiet alltid konsekvent ställde upp — medan däremot de liberala tyska partierna icke ställde upp på det sättet. Oscar Wilde, en av världslitteraturens stora gestalter, tillika homosexuell, dömdes i England på grund av sin homosexualitet. De som ställde upp för honom mot en kompakt opinion var socialister, som George Bernhard Shaw och andra. Liberalerna däremot höll sig som regel borta. Det var också så att det liberala partiet i England faktiskt hade en partiledare som avslöjades som homosexuell. Men han fick det ganska svårt, och han kunde inte stanna kvar som partiledare. Det liberala partiet i Tyskland under Weimartiden slutade sin bana med att rösta för den hitlerska fullmaktslagen, som bl.a. gav Hitler möjligheten att fysiskt utrota hundratusentals tyska homosexuella. Med detta angriper jag på intet sätt dig, liberalismen i allmänhet eller ditt parti, utan vad jag försöker säga är att det finns på båda sidor, bland såväl socialister, kommunister som liberaler, sådana som har svikit principerna i a och sådana som har hållit dem högt. Jag tycker att vi som håller dem högt inte skall attackera varandra, utan vi skall samarbeta och gemensamt slå mot reaktionen och fördomarna.
Herr talman! Som utgångspunkt för definitionen på flykting använder Eva Winther sig av FN:s definition och avstyrker därmed den här motionen. Då undrar jag: Varför kan man inte då i utskottsbetänkandet, när man behandlar den här motionen, också nämna att man är beredd att ta ett initiativ på internationell nivå för att lösa de här frågorna? Såvitt jag förstår, när Eva Winther besvarar min fråga, inser också Eva Winther att det är en grov förföljelse av homosexuella, som lika väl kan jämställas med den förföljelse som de andra grupperna — som räknas som flyktingar — utsätts för. Dessutom är det väldigt viktigt att man tar sig an den här gruppen. Den vet nämligen inte om att den kan få skydd it.ex. Sverige. Därför räcker det inte med att bara i praxis ta hänsyn till de homosexuellas situation. Man måste också i lagtext uttrycka detta, annars får de inte det rättsskydd som de är berättigade till.
Herr talman! Jag vill gärna hålla med Bonnie Bernström om att de homosexuella är utsatta för väldigt grov förföljelse i många länder. Du har jälv påpekat i ditt inlägg att vi kan tänka på exempelvis Iran. Jag tror att det är en väg att gå att i internationella sammanhang ta initiativ till ytterligare skydd för dem.
Herr talman! Det är bra, och jag hoppas att Eva Winther som representant för arbetsmarknadsutskottet också för fram de synpunkterna i regeringen. Men jag ställde också en fråga, eftersom utskottet har hänvisat till att man, om man accepterar den här gruppen som flyktingar, också måste räkna upp andra grupper. Vilka andra grupper har det svårare än den här gruppen? Det skulle jag vilja ha svar på. Jag skulle också vilja säga till Jörn Svensson att jag inte försökte hävda att liberala partier i andra länder har fört frågan om de homosexuellas rättigheter bättre än vad exempelvis Jörn Svensson har. Men vi liberaler har väldigt små möjligheter att komma till tals med de partier som finns bakom järnridån. Därför var det bra att Jörn Svensson också här i kammaren gjorde ett fördömande av de socialistiska staterna. Jag hoppas att Jörn Svensson fortsätter att göra det. Det behövs. Och vi andra har inte samma möjligheter.

Herr talman! Genom den i propositionen föreslagna utlänningslagen begränsas avsevärt nuvarande möjlighet för domstol att utvisa någon på grund av brott. En som jag ser det närmast formell begränsning genomförs bl.a. genom att domstol i fortsättningen inte skall uttala sig om utvisning av en person som har flyktingförklaring eller som annars uppenbart är att anse som flykting och har behov av fristad i Sverige. I praktiken har domstols beslut om utvisning av sådana utlänningar inte verkställts, och någon ändring i det avseendet bör självfallet inte heller komma till stånd i fortsättningen. Vad som skulle kunna diskuteras i sammanhanget är det eventuella värde ur allmänpreventiv och annan psykologisk synpunkt som kan ligga i att en domstol uttalar att svensk lag bedömer den aktuella brottsligheten som så allvarlig att utlänningen inte längre bör ha rätt att vistas i Sverige. Jag har berört den här frågeställningen i min motion, men jag tänker här inte närmare gå in på den. Jag villi stället övergå till en annan fråga som jag tagit upp i motionen. Den andra föreslagna begränsningen i förhållande till nuvarande lag när det gäller rätten att utvisa på grund av brott uppnås genom att den tidrymd om fem år, efter vilken utvisning får ske endast på grund av synnerliga skäl, sänks till tre år. Jag anser inte att det finns motiv för en sådan sänkning. Tvärtom förhåller det sig ju så att den internationella brottsligheten ökar inte minst när det gäller narkotikahandeln. Enligt min uppfattning borde därför regeringen inte försvaga — möjligen i stället förstärka — våra möjligheter att effektivt ingripa mot internationella brottslingar. Det är viktigt att vi har en lagstiftning som är förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. Att i dagens läge minska möjligheterna att ingripa mot utlänningar som allvarligt förbrutit sig mot de lagar, som vi uppställt, saknar enligt min uppfattning stöd hos svenska folket. Jag befarar att sådana åtgärder kan komma att skärpa de tendenser till motsättningar mellan svenska och utländska medborgare som då och då förekommer. Detta skulle i så fall ytterligare försvåra tillvaron för alla de invandrare som lojalt följer våra svenska lagar. Det skulle också hos de svenska medborgarna minska förståelsen för vår invandrarpolitik. Den nuvarande femårsregeln bör alltså enligt min uppfattning bibehållas. Eftersom reservationen till betänkandet ger uttryck för den ståndpunkten kommer jag att vid omröstningen stödja den. Jag vill sedan påtala en brist i propositionen. Den utlänning som f. n. på grund av brott döms till förvisning får i allmänhet ett lägre straff än vad som skulle ha blivit fallet om domstolen underlåtit att döma till förvisning. Om en sådan dom sedan inte går att verkställa har utlänningen kommit undan med ett kortare straff än vad som rätteligen bort följa eller vad en svensk i motsvarande situation skulle ha fått. Justitieutskottet har nog så riktigt funnit att en sådan ordning, som innebär att domstolens straffmätning framstår som slumpartad och stötande från rättvisesynpunkt, inte kan accepteras. Även om de nu föreslagna reglerna om att utvisning inte skall meddelas person, som har flyktingförklaring, gör att problemet i praktiken kommer att bli mindre vanligt, så kvarstår det dock. Jag anser att det i och med den nya lagen borde ha fått sin lösning. Jag har så mycket mer fog för den uppfattningen som jag redan 1976 motionerade om en lösning och då fick nöja mig med att justitieutskottet, som det sades, med tillfredsställelse noterade att spörsmålet omfattades av utlänningskommitténs översyn. Trots detta är frågan fortfarande inte löst. Det borde den ha blivit. Till sist vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att propositionen inte har följt kommitténs förslag att ta bort möjligheten att utvisa på grund av asocialitet. Som jag framhållit i ett remissvar är det angeläget att det t.ex. finns möjlighet att utvisa utlänning som här ägnar sig åt prostitution. Även om antalet fall av utvisning på den grunden hittills har varit ringa, utgör bestämmelsen ett verksamt medel att minska prostitutionen i Sverige och därigenom nedbringa den brottsliga verksamhet som obestridligen kan förekomma i samband med prostitution. Det glädjer mig att utskottet enigt har ställt sig bakom propositionen i denna del. Med detta, herr talman, har jag redovisat min uppfattning i en visserligen begränsad men ur allmän synpunkt nog så viktig del av propositionen.

Herr talman! Under avsnittet Familjeanknytning behandlas i det här betänkandet bl.a. en motion som jag väckt om ändrade bestämmelser beträffande frånskilda invandrares rätt att få stanna i Sverige. En av orsakerna till att jag skrev den motionen var att flera — tyvärr ofta tragiska — fall inträffat och uppmärksammats, där invandrarkvinnor på grund av skilsmässa blivit utvisade från vårt land. Efter en skilsmässa från t.ex. en svensk make anses det nämligen ofta att invandrarkvinnan, även om hon har barn, saknar anknytning till vårt land, om hon inte varit här mer än två år. Visserligen kan invandrarverket av humanitära skäl i en sådan situation låta invandrarkvinnan få stanna i Sverige, men det sker inte automatiskt. Nej, invandrarkvinnan måste i stället själv skriftligt förklara vilket lidande hon kan få utstå om hon återvänder till sitt hemland. Intyg från sociala myndigheter kan också ändra på utvisningsbeslutet. Men det är ju inte så lätt för en invandrare i den här situationen att överklaga ett utvisningsbeslut. Ofta kan inte t.ex. den frånskilda kvinnan svenska språket och förpassas kanske därför i tysthet till ett tragiskt öde i sitt forna hemland. Vi skall veta att en frånskild kvinna i många länder har en låg status. För att en invandrare inte kan skriva själv eller är ovan att driva en process eller inte vågar bråka med ett svenskt ämbetsverk skall han eller hon inte behöva riskera att utvisas bara därför att äktenskapet spruckit. Jag är naturligtvis glad om man nu, som statsrådet Andersson sade, börjar ta större hänsyn till sådana här förhållanden. Följden blir annars ofta att kvinnan fortsätter i ett olyckligt äktenskap bara för att få vara kvar här i landet. Även om det händer att skenäktenskap ingås är det ändå så att den här bestämmelsen drabbar många människor som aldrig har haft för avsikt att kringgå de svenska invandringsbestämmelserna. Det är naturligtvis angeläget för invandrarkvinnans ställning i äktenskapet och i samhället i övrigt att inte lag och praxis gör henne ytterligare beroende av mannen. Att hon själv — om hon kommit hit med rent uppsåt — får avgöra om hon vill stanna i Sverige efter skilsmässan främjar hennes jämställdhet med andra svenska kvinnor och med mannen. Vi får heller inte glömma bort barnen i det här sammanhanget. När det gäller svenska barn och föräldrar är vi angelägna om att tillvarata barnens rättighet till båda föräldrarna även efter en skilsmässa. Invandrarbarnens rätt att få träffa sin far även efter föräldrarnas skilsmässa får vi inte heller bortse från. Ett barn till en frånskild invandrarkvinna som utvisas ur vårt land har naturligtvis inte stora möjligheter att i fortsättningen få träffa sin far. Men i den här frågan har tydligen invandrarministern och jag samma uppfattning, enligt vad jag förstod av hennes inlägg här tidigare. Utskottet är tydligen enigt om att man inte kan avstå från att behålla det ånd endast för en här systemet med att under de första åren ge uppehållstill kortare tid. Men då är det ju oerhört viktigt att tillämpningen blir sådan att enskilda personer inte kommer i kläm. Utskottet säger detta i sin skrivning, och jag vill verkligen stryka under vikten av att man ser på omständigheterna i de enskilda fallen. Och glädjande nog var det så, som Eva Winther redan har sagt, att folkpartiregeringen också började mildra rådande praxis när det gäller de här frågorna. De problem som jag här aktualiserar kommer ju också att uppmärksammas i den nya utredning som skall tillsättas om invandrarpolitiken, och statsrådet Karin Andersson tycks också känna starkt för de här problemen. Eftersom utskottet självt förutsätter att regeringen noga skall följa utvecklingen på det här området och vidta åtgärder, om det kommer att behövas, har jag för dagen inget särskilt yrkande på den här punkten. Jag förmodar att jämställdhetskommittén, som fått i uppdrag att göra en studie av invandrarkvinnor, också är uppmärksam på det här problemet, som oftast kanske drabbar kvinnorna.
Herr talman! Jag ville egentligen ha en replik till Gunnar Biörcks i Värmdö anförande, men talmannen såg inte att jag begärde replik. Vad jag vet är det väldigt få personer som utvisas ur vårt land på grund av grova brott. När det gäller önskemålet om en redovisning av brottsligheten får väl justitieministern ta ställning till Gunnar Biörcks önskemål. För min del tycker jag att det är viktigare att ge de invandrare som finns i vårt land sådana levnadsmöjligheter att de inte behöver bli brottslingar. Till Inger Lindquist skulle jag vilja säga att vi med propositionens förslag, till vilket utskottet har anslutit sig, kommer åt den internationella brottsligheten, den grova brottslighet som Inger Lindquist också vill komma åt. Jag kan inte finna att det förhållandet att vi sänker gränsen från fem till tre år kan ha någon som helst betydelse när det finns synnerliga skäl. I dessa synnerliga skäl inbegrips ju den verkligt grova brottsligheten. Vid sådan skall man kunna utvisa utlänningarna-invandrarna.
Herr talman! Eva Winther rör sig omväxlande med begreppen invandrare och utlänningar. Jag tror att det är väldigt väsentligt att hålla de sakerna isär. Det är mycket möjligt att det finns få grova brottslingar bland invandrarna. Det är inte säkert att det finns lika få, procentuellt sett, bland utlänningar. Jag tror att man skall vara mycket försiktig när man använder ordet invandrare.
Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av det anförande som Gunnar Biörck i Värmdö höll och där han centrerade sig till frågan om brottslighet och invandrare. Han säger att tidningarna i fortsättningen bör ange brottslingens nationalitet och ursprung. Dessutom kräver han av statsrådet en statistik över brottsligheten för att kunna belägga hur många brottslingar som är invandrare. Jag skulle vilja fråga Gunnar Biörck: Vad finns det för värde med att få veta brottslingens nationalitet? Vad finns det för värde för Gunnar Biörck att få veta om en brottsling är turk, grek eller engelsman? Vad finns det för värde för Gunnar Biörck att få veta om brottslingen är invandrare i första generation, i andra generation eller i tredje generation? Vad finns det för värde för Gunnar Biörck att få kännedom om invandrarens ursprung? Finns det något exempel från massmedia där en brottsling betecknats som svensk? Vad finns det för värde för Gunnar Biörck att få dessa uppgifter? Vilka värderingar ligger bakom Gunnar Biörcks enträgna önskan att få veta detta? Det vill jag ha svar på.
Herr talman! Värdet sett ur min synvinkel — och det kanske borde vara ett värde ur andras synvinkel —- är att jag föreställer mig att en stor del av de grova brottslingarna inte alls är invandrare utan internationella förbrytare som händelsevis råkar befinna sig i Sverige och där utövar en del kriminella aktiviteter men som inte alls hör till kategorin invandrare. Jag har icke efterlyst några siffror för invandrare i andra och tredje led. Som Alexander Chrisopoulos sade i början av debatten är hans barn svenska barn, och jag har beträffande sådana verkligen inte efterlyst några siffror. Jag tror alltså att man, om man fick något klarare uppgifter på dessa punkter, kanske skulle kunna befria invandrarna och flyktingarna från den belastning som ligger i att många människor tror att internationella förbrytare, som händelsevis råkar fångas i vårt land, hör till kategorin invandrare eller flyktingar.

Herr talman! Detta har varit en lång debatt, som har pekat på motsättningar men också på samstämmiga uppfattningar när det gäller grundläggande principer för vår utlänningslag. Det är viktigt att det finns en bred förankring för politiken på ett sådant här område, men det är också väsentligt — och det tycker jag är angeläget att så här avslutningsvis stryka under — att det sker efter en ingående debatt. Det handlar nämligen i mycket stor utsträckning om enskilda människor. Att exempelvis ha generösa regler för flyktingar bör vara ett kännemärke för det svenska rättssamhället. Det har riktats kritik mot den nya lagen, liksom mot den gamla, för att den är svår att läsa. Hela lagförslaget har betecknats som oöverskådligt. Jag har förståelse för den kritiken i princip, men tyvärr är nog materien så mångfasetterad att det är hart när omöjligt att utarbeta en lättillgänglig lag på detta område. Man bör också notera att det ligger en motsättning i den kritik som riktas mot lagförslaget. Om man i likhet med vissa motionärer vill ha en detaljerad reglering på olika punkter — och detta kan vara befogat av bl.a. rättssäkerhetsskäl — blir reglerna med nödvändighet komplicerade. Herr talman! Slutintrycket av debatten — byggt på regeringens förslag, motionärers yrkanden och utskottets betänkande — är att den nya utlänningslag som jag hoppas att riksdagen snart skall anta innebär både förenklingar och förbättringar. Inläggen här i dag har inte jävat detta påstående. När det gäller det föreliggande lagförslaget råder det en betydande samstämmighet. Vi är överens om att den reglerade invandringen upprätthålls med fasthet och konsekvens och att flyktingpolitiken skall vara humanitär och mänsklig. Lagen kan säkerligen i en framtid ytterligare reformeras, och det är också regeringens avsikt med den aviserade nya översynen av lagstiftningen. Ur den synpunkten är lagen inte färdig.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
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. I det anförande där jag pläderade för min motion om att homosexualitet skall ligga till grund för flyktingstatus ställde jag två frågor. Den ena var: På vilket sätt skiljer sig förföljelsen av de homosexuella som grupp från den som bedrivs mot andra förföljda grupper ur vilka personer tas emot som flyktingar? Den andra frågan var: Vilka ”andra grupper” syftar utskottet på i sitt betänkande när det avstyrker min motion? Jag har inte fått något svar på den frågan, herr talman, men jag är angelägen om att få det från utskottet.
Herr talman! Med anledning av ett tidigare yttrande av Bonnie Bernström vill jag göra ett påpekande, nämligen att vänsterpartiet kommunisterna i alla frågor som har rört de homosexuellas rättigheter och åtgärder för att skapa rättvisa åt dem alltid har röstat enigt och konsekvent. Det har nu icke Bonnie Bernströms parti gjort. För detta klandrar jag icke Bonnie Bernström — men låt oss inte ha sådana här tvister inför våra motståndares ögon. Om Bonnie Bernström tar sig an de fördomsfulla i sitt parti och ser till att de håller sig på mattan, så skall vi i vpk nog ta hand om stalinisterna.
Herr talman! Jag tror att Jörn Svensson och jag är överens om att det är bra om var och en av oss ser om sina resp. hus. Men jag tror att Jörn Svensson då får ett större arbete än vad jag får i folkpartiet.
Herr talman! Det betvivlar jag i allra högsta grad, eftersom den stora hetsen mot de homosexuella under 1950-talet bedrevs i den liberala Dagens Nyheter och under medverkan av liberala riksdagsmän som pastor Johnsson.
Herr talman! Jag vet inte om jag vill betrakta Dagens Nyheter som en liberal tidning. ning gav följande resultat:

Herr talman! Låt mig i den här frågan endast göra en kort deklaration. Om Brommafrågan avgörs i vår eller i oktober påverkar inte tidpunkten för en eventuell utflyttning av Fokker F 28 till Arlanda. Skulle riksdagen besluta att en sådan utflyttning skall ske, kan den enligt luftfartsverket och Linjeflyg äga rum den 1 oktober 1982, vilket är den tidigaste tidpunkt då en utflyttning kan ske. Regeringsbeslutet i koncessionsnämndsärendet och regeringens proposition i flygplatsfrågan skall föreligga före den 1 oktober i år. Behandlingen av de nu föreliggande motionerna kan då ske i anslutning till behandlingen av propositionen.

Herr talman! Socialdemokraterna i trafikutskottet anser att riksdagen inte skall uppskjuta behandlingen av de fyra motionerna om Bromma flygplats till hösten. Vi anser det tvärtom angeläget att riksdagen i vår fattar beslut i de här frågorna. Riksdagens uppfattning kan då bli en god vägledning för regeringens beslut i koncessionsärendet om F 28:an och för den proposition angående de nödvändiga investeringarna för inrikesflyget som enligt kommunikationsministern läggs fram i höst. Vi anser det olyckligt att ytterligare skjuta på avgörandet i dessa viktiga frågor. Jag skallinte närmare gå in i själva sakfrågan, då vi har kommit överens om att inte ha flera Brommadebatter efter varandra. Låt mig bara säga att denna fråga har varit föremål för behandling vid många olika tillfällen. Flera utredningar har sysslat med Stockholmsregionens flygplatsfråga och lagt fram förslag till lösningar. En sak har alla parter varit överens om, nämligen att Fokkerplanen av miljöskäl snarast måste flyttas ut från Bromma. Tidpunkten för detta har dock ständigt förhalats. De investeringar som behövs på Arlanda för att ta emot inrikesflyget tar 18-24 månader att genomföra, och då särskilt vintertrafiken med F 28:an är besvärlig vill man undvika flera vintrar än nödvändigt på Bromma. Målsättningen är nu att flytta över LIN:s trafik till Arlanda senast hösten 1982. Om beslutet än en gång skulle fördröjas, äventyras den tidsplanen. För flygföretagen och de anställda liksom för luftfartsverket, kommuner och andra berörda är det nödvändigt med ett snabbt beslut i flygplansfrågan. Då kan man på resp. håll påbörja förberedelserna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen, som innebär att riksdagen behandlar motionerna om Bromma flygplats under vårsessionen.

Herr talman! Jag har inte kommit överens med någon om att inte behandla Brommafrågan i dag, men jag skall trots detta inte ta upp sakfrågan mer än parentetiskt. Den borgerliga majoriteten i trafikutskottet begär nu uppskov till hösten med behandlingen av fyra motioner om Bromma flygplats. Även om man med utgångspunkt i tidigare ställningstaganden och agerande från olika partier och riksdagsledamöter bör kunna utgå ifrån att en majoritet nu skall stödja reservationen om att motionerna om Bromma flygplats behandlas under innevarande riksdagssession, vill jag säga några ord som även gäller själva sakfrågan. Ett beslut om uppskov med behandlingen till nästa riksmöte skulle ge regeringen möjlighet att vänta ytterligare ett halvår med att avgöra luftfartsverkets besvär över beslutet om flyttning senast den 1 juli 1981 av Fokkerflygplanen till Arlanda, ett beslut som koncessionsnämnden för miljöskydd fattade i juli månad 1979. Det bäddar för ytterligare förhalning av frågan och kan medföra att man får dras med Fokkern på Bromma i drygt två år till. Sedan har tydligen Ulf Adelsohn och övriga anhängare av ett bevarat Brommaelände räknat ut att de skulle presentera något slags förslag om tystare plan, som påstås kunna ge västra Storstockholm en mindre bullrig miljö. Önskemålet om att skjuta upp realbehandlingen av flygplatsärendet är klart politiskt betingat hos dem som vill behålla Bromma flygplats ungefär som nu och som inte är beredda att ta hänsyn till vare sig folkopinionen, koncessionsnämnden eller olika ställningstaganden och uttalanden, bl.a. i senaste valrörelsen. Ett uppskov med behandlingen är att visa nonchalans mot hundratusentals berörda människor som har haft anledning förmoda att frågan om den fortsatta användningen av Bromma flygplats skulle avgöras av riksdagen senast under innevarande riksdagssession. Det finns olika uppfattningar om den fortsatta och slutgiltiga användningen av Bromma flygplats, men de allra flesta som försökt att sätta sig in i problemen är överens om att det är en oerhört viktig miljövårdsfråga som snabbt måste lösas på ett sätt som begränsar miljöproblemen. Ingen som i verklig mening vill slå vakt om och förbättra vår miljö bör rimligen motsätta sig att en realbehandling sker före sommaruppehållet. då det är ostridigt att varje uppskov i sig leder till en ytterligare förhalning med kvarstående stora miljöproblem och risker för ökade olägenheter. Vi vet var moderaterna finns i denna fråga. Centeroch folkpartiledamöter i utskottet har visat att man vill förhala frågan. Men var finns de centeroch folkpartiledamöter i Stockholmsregionen som i olika sammanhang tagit ställning för en flyttning av inrikesflyget till Arlanda snarast möjligt? Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid tidigare ställningstagande. Ulf Adelsohn har inledningsvis påstått att om man skjuter denna fråga till hösten skulle det inte innebära någon försening i behandlingen. Jag måste säga att det är en sanning med modifikation. Det måste vara viktigt att behandla frågan nu i vår och ta ställning, inte minst som vägledning för vad som komma skall. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Efter kommunikationsministerns nyss lämnade utfästelse kan jag på trafikutskottets vägnar — i varje fall på dess majoritets — utlova en utskottsbehandling utan varje form av dröjsmål efter höstsessionens början den 7 oktober 1980. På snabbaste sätt enligt riksdagsordningen kommer utskottets betänkande över dessa motioner liksom över den utlovade propositionen att föreläggas kammaren för beslut. Vad på utskottet ankommer blir det sålunda ingen försening av frågan. Jag utgår från att, med god vilja från alla håll, riksdagen kan fatta beslut i Brommafrågan under oktober månad 1980. Jag yrkar, herr talman, bifall till TU:s betänkande nr 28 och avslag på den därtill fogade reservationen.

Herr talman! Tydligen är man från borgerligt håll rädd för att förlora den här omröstningen, eftersom man har tagit hjälp av kommunikationsministern för att plädera för sin uppfattning. Det är underligt med procedurfrågan. Redan vid vårsessionens början var inplanerat att vi skulle behandla Brommamotionerna under våren. Utskottet var helt enigt om detta. Socialdemokraterna i utskottet blev väl något betänksamma när den borgerliga majoriteten bad att få vänta med behandlingen till efter påskuppehållet. Men snälla som vi av naturen är gick vi med på detta. Vi inledde också en serie hearings med olika intressenter som kommunikationsdepartementet, Linjeflyg, luftfartsverket, Stockholms kommun och föreningarna i västerort. Jag vet inte vad nytt som inträffat som gör att det är så angeläget för majoriteten i utskottet att nu skjuta på frågan till hösten. Det vittnar i varje fall inte om någon vilja till att få en snabb lösning på denna segslitna fråga. Nu säger Rolf Clarkson att man skall sätta till alla klutar för att få en snabb behandling i höst. Men det snabbaste är väl att behandla motionerna under våren. Framför allt ur miljösynpunkt är det angeläget att få bort F 28 från Bromma så snart som möjligt. Och chanserna till detta är givetvis större om riksdagen fattar beslut i själva principfrågan nu i vår.
Herr talman! Som alla vet har ryktena gått sedan tidigt i år om att man kunde befara just en sådan här uppläggning från de borgerligas sida i syfte att söka förhala frågan. Vad vi upplever i dag är en bekräftelse på dessa rykten om att de borgerliga ville utnyttja sin majoritet till att förhala denna fråga. i akt och mening att söka omöjliggöra en utflyttning av Fokkerplanen från Bromma och på sikt söka omöjliggöra det som en majoritet tidigare har varit anhängare av.

Herr talman! I det här betänkandet från trafikutskottet föreslås uppskov med behandlingen av en rad olika motioner. Det är då naturligt att man inte går in i någon sakbehandling av de olika ärendena. Och i regel föranleder ett sådant här betänkande inte heller någon debatt. Men eftersom just till detta betänkande är fogad en reservation blir behandlingen något annorlunda. Eftersom jag, Olle Wästberg i Stockholm och Bonnie Bernström är med som motionärer från folkpartiet tillsammans med socialdemokraterna och centern i en trepartimotion om flyttning av Linjeflygs Fokkerplan från Bromma till Arlanda vill jag lämna en röstförklaring. Låt mig till att börja med konstatera att kommunikationsministern först i debatten här har lämnat en garanti att ett uppskjutande av motionerna om Bromma flygplats inte kommer att påverka tidpunkten för en eventuell utflyttning av Fokker F 28 till Arlanda. Tidpunkten, som tydligen kan bli tidigast den I oktober 1982, påverkas alltså inte av om motionerna behandlas nu i vår eller i oktober. Statsrådet Adelsohn deklarerade också att regeringsbeslutet i koncessionsnämndsärendet och regeringens proposition i flygplatsfrågan skall finnas på riksdagens bord senast den 1 oktober. Efter dessa viktiga uttalanden har också utskottsmajoritetens talesman Rolf Clarkson deklarerat att utskottet omedelbart efter riksmötets början i höst skall behandla propositionen och motionerna om Bromma flygplats. Och på den punkten hoppas jag att Rolf Clarkson skall få hela utskottet med sig, varpå vi här i kammaren skulle kunna fatta beslut under oktober månad. Under sådana omständigheter anser jag det inte nödvändigt att driva fram ett beslut nu i maj. Men för att inga oklarheter skall föreligga eller missförstånd uppstå vill jag deklarera att jag när det gäller själva sakfrågan — dvs. motionsyrkandet att Fokkerplanen F 28 skall överflyttas från Bromma till Arlanda flygplats den 1 oktober 1982, som uppgivits som den första möjliga tidpunkten — inte har någon annan uppfattning än den som finns uttryckt i trepartimotionen från socialdemokraterna, centern och folkpartiet.

Herr talman! Med hänvisning till den diskussion som fördes här i kammaren den 14 maj, när vi behandlade näringsutskottets betänkande 49, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Med hänvisning till den debatt som fördes vid behandlingen av näringsutskottets betänkande 1979/80:49 ber jag härmed att få yrka bifall till motion 708.

Herr talman! Med hänvisning till den debatt som fördes vid behandlingen av näringsutskottets betänkande 1979/80:50 vill jag härmed yrka bifall till motionerna 564, 565 och 721, motion 1449 såvitt avser hemställan samt motionerna 1037 och 1776.